Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga några ord om allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 22, vari de likalydande motionerna I: 501 och II: 626 behandlas. I dessa motioner har yrkats att riksdagen måtte uttala att Sverige i FN skall verka för inrättande av en internationell dokumentationscentral för miljövård samt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om att förslag snarast förelägges riksdagen om inrättande av en svensk dokumentationscentral för miljöforskning. En av motionärerna, herr Norrby, talade omedelbart före mig för den reservation som fogats till utskottsutlåtandet. Utskottsmajoriteten har avstyrkt kraven i de likalydande motionerna. Det innebär emellertid inte att utskottsmajoriteten är ointresserad av själva sakfrågan. I vårt utlåtande anför vi också, »att frågor om organisation av forskning och dokumentation inom naturoch miljövården är angelägna». sinnig mot motionerna är främst att den nuvarande organisationen inom naturvården nyligen tillkommit.

Naturvårdsverket, som redan är sysselsatt med att lösa dokumentationsfrågorna, anför i sitt remissvar bl.a.: »Frågan om den lämpligaste utformningen av dokumentationen kan emellertid ej lösas i ett slag. De av verket inledda ansträngningarna att få en samordning till stånd bör fullföljas.

Naturvårdsverket hänvisar bl.a. till Europarådets aktivitet i detta sammanhang. Även statskontoret har tillfrågats och avstyrker motionerna samt anser, i likhet med utskottsmajoriteten, att naturvårdsverket skall svara för uppbyggnad av dokumentationsoch informationsverksamheten och även för det utredningsarbete som erfordras på detta område. Naturresursutredningen har samma uppfattning. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag kommer senare att yrka bifall till hemställan av majoriteten inom allmänna beredningsutskottet i dess utlåtande nr 22. När jag gör det har jag alltså samtliga tillfrågade remissor gan bakom mig och jag är säker på att ett bifall till utskottsmajoritetens hemställan innebär det bästa stödet till en lösning av de viktiga frågor som dokumentationen inom detta område utgör.
Herr talman! Jag underströk i mitt tidigare anförande att utskottsmajoriteten inte alls var ointresserad av motionen i sak. Det påpekade också herr Hugosson, men jag vill bemöta hans påstående att samtliga remissorgan avstyrker motionerna. Jag läser innantill i utskottsutlåtandet: »Statskontoret förordar, att naturvårdsverket får i uppdrag att närmare utreda förutsättningarna för en dokumentationsoch informationsverksamhet på miljövårdsforskningens område av det slag motionärerna efterlyser.» Jag kan inte kalla det för ett avstyrkande. Det är alldeles uppenbart att det internationella arbete som bedrivs på intet sätt står i strid med upprättandet av ett nationellt dokumentationsorgan. Utskottsmajoritetens uttalande, som jag tidigare refererade till, framstår mot bakgrund av herr Hugossons anförande som synnerligen märkligt. Man har konstruerat en motsättning mellan internationell aktivitet och parallellt bedriven nationell aktivitet.

Herr talman! I dessa motioner kräver man att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa om förslag snarast angående inrättande av en svensk dokumentationscentral för miljöforskning.

Det finns således ingen anledning att hos Kungl. Maj:t begära en särskild utredning i detta avseende. Frågan ligger inom naturvårdsverkets arbetsområde, och därför är det enligt vår mening alldeles onödigt att resa ytterligare krav. Naturvårdsverket håller nu på att bygga upp dokumentationen. Utskottsmajoriteten har i sitt utlåtande understrukit vikten av att det får resurser, så att dokumentationen kan förbättras. Vi är eniga med motionärerna om detta. Därför är det mycket besynnerligt att det har fogats en reservation till detta utlåtande, ty reservanterna säger detsamma som utskottsmajoriteten. Denna reservation verkar i allra högsta grad påklistrad.

Herr talman! Ett nyckelord när det gäller det område vi nu diskuterar är samordning. Om riksdagens mening har betydelse för hur dessa frågor skall lösas, borde samordningen — inte som en symbolisk gest, utan som en reell åtgärd — ske redan vid behandlingen av dessa ärenden. Jag tvingas därför uttala mitt beklagande av att vi inte får hela frågan på en gång. Det hade varit en fördel om vi hade kunnat diskutera problemet om miljövården och vilka åtgärder som bör vidtas i dess totalitet i denna debatt. Eftersom det föreligger en rad motioner som inte behandlas i dag, är det egentligen bara en del av spörsmålet som nu tas upp. Mitt parti har under den allmänna motionstiden väckt en motion, vari vi krävt mycket konkreta åtgärder i form av lagstiftning. Den lagstiftning som kommer att bestämmas blir helt avgörande. Jag har tidigare från denna talarstol sökt formulera den allmänna princip som borde ligga till grund för all miljöpolitik, principen att allmänt väl skall gå före enskild vinning. Den måste bli vägledande, och det kan bara ske genom lagstiftning, ty andra åtgär der har redan tidigare försökts. Därför tror jag att de motioner som siktar till lagstiftning blir, icke de enda verkningsfulla, men de mest verkningsfulla. Jag beklagar att de motioner som har gått till tredje lagutskottet inte har kunnat samordnas med dem som i dag behandlas, så att vi fått diskutera hela frågan på en gång. Det är minst sagt illa; det innebär att vi bara resonerar om litet i taget när det gäller dessa frågor och inte får den realdebatt som vore önskvärd. | Att i dagens debatt kasta in fragment som belyser det allmänna tillståndet på den biologiska miljöns fält anser jag för min del inte ha något större värde, då denna debatt, såsom jag tidigare sagt, inte kan bli en debatt som omspänner hela problemet. De flesta av oss som ägnar intresse åt detta problem är förmodligen så väl utrustade med material — vi har »satt i oss» kilovis med böcker — att vi känner oss mer eller mindre disponerade att själva bli författare, och det skulle behövas relativt lång tid om vi här skulle försöka yppa allt vad vi tycker och vet. Jag avstår därför från att försöka ge något bidrag till själva belysningen av problemet — dels har några talare redan gjort det i debatten, dels har det gjorts så många gånger förr, även då vi behandlat enskildheter i frågan.

Här uppstår frågan, var forskningen bör ligga. Herr Hansson i Skegrie och flera andra har talat för det fristående organet. Det andra alternativet är om forskningsorganet skall inrymmas inom naturvårdsverkets ram. Frågan är: Var åstadkommes största möjliga effektivitet? Det kan tyckas vara en svår val situation, och man kan endast utgå från vad man anser mest sannolikt. Mycket beror på <naturvårdsverkets egen ambitionsnivå, på vad verket vill åstadkomma. Det är väl ingen som vill bestrida att det finns många goda tecken som tyder på att man verkligen vill göra något, även om jag inte skall neka till att jag personligen med mindre entusiasm sett när naturvårdsverkets chef har varit, jag höll på att säga, alltför nöjd med anslagsramarna till hans verksamhet. — Det är naturligtvis inte dåligt när en verkschef är nöjd med anslagen, men min enda anmärkning därvidlag är hittills att han varit litet för nöjd, då jag tycker att anslagsramarna är alltför snäva. Mycket beror på huruvida naturvårdsverket blir en byråkratisk apparat som stänger in sig med de forskare som det, så att säga, kan anställa och inte lyssnar till alla de synpunkter som kan komma från forskningen i allmänhet i landet. Vi har faktiskt under senare tid haft vissa erfarenheter av att forskare mycket bryskt har måst anmäla sin mening innan statliga organ velat lyssna till dem. Det är emellertid min förhoppning att vi inte skall behöva uppleva detta när det gäller naturvårdsverket. Det har anförts här, bl.a. av herr Hansson i Skegrie, att naturresursutredningen uttalat sig för ett fristående forskningsorgan. Utredningen talade egentligen för det, så långt stämmer det.

Den ståndpunkt som jag vill stanna för innebär att naturvårdsverket skall handha både forskningsoch tillsynsverksamhet. Det sades här i debatten att om vi lägger forskning där, kanske den aldrig kommer därifrån. Vad skulle detta vara för risk? Om vi får ett verk, som tar hand om ledningen av både forskningsoch tillsynsverksamheten, kan det väl inte vara något önskemål att flytta forskningsverksamheten därifrån. Jag har mycket svårt att förstå den frågeställningen. Det måste vara en fördel med en så nära koppling som möjligt mellan forskningsverksamheten och den tillsynsverksamhet som skall omsätta forskningens resultat i praktiska miljöåtgärder. Klarar då naturvårdsverket denna uppgift? Vi vet vad som behövs: En vetenskapligt högt kvalificerad personal som skall ha huvudansvaret för att sammanhålla — forskningsverksamheten inom alla de fält som här måste bearbetas. Då kan jag inte komma fram till något annat än att det bästa är en förstärkning av naturvårdsverkets resurser för tillsynsoch forskningsverksamhet. De som inte vill stödja det förslaget tar risken av en fortsatt uppsplittring på detta område. När naturvårdsverket skapades var man egentligen ganska enig om att de bristande åtgärder, som vi pekar på, i hög grad berodde på den tidigare uppsplittringen av hithörande frågor på en rad olika departement och en rad olika organ. Har vi nu nått en början till en samling av resurserna till ett enda verk, tror jag inte att vi skall hålla fast vid talet om »fri forskning», vare sig sådant tal är allmän fraseologi eller det ligger mera allvarliga begrundanden bakom. Jag tror det är missledande. Den forskning som naturvårdsverket här kan få möjligheter att leda kan ha alla önskade ingredienser av frihet, kombinerade med den effektivitet som nu måste sättas in.

Herr talman! De frågor som behandlas i allmänna beredningsutskottets två utlåtanden och i viss mån också i jordbruksutskottets utlåtande om miljövård berör ett mycket stort område. När centerpartiet hävdar att det var centerpartiet som upptäckte att miljövård var en viktig fråga, en fråga som det fått kämpa för, ligger det naturligtvis — det vet ju alla — inga fakta bakom. Sådant tal kan inte tas på allvar. Det är däremot riktigt att det förekommit mycket »rundsnack» i dessa frågor. Det enda som stått i dessa motioner och som nu återkommer i allvarliga sammanhang är just ordet miljövård. Annars har det varit ett mera allmänt resonemang, utan konkreta frågeställningar. Hur har vi kommit i en situation, där det — jag håller med herr Lothigius om detta — skulle kunna hållas en dagsdebatt om miljövårdsfrågorna? De väcker intresse i alla partier, och de föranleder lagändringar. Ett nytt ämbetsverk är tillsatt. Forskning bedrives på många miljövårdsområden och det förberedes ytterligare ingripanden i miljövårdande syfte. I kammaren har man till och med betecknat frågan som en popsak! När jag försöker att för mig själv reda ut vad som fört oss i den nuvarande situationen finner jag att det huvudsakligen är tre anledningar. Så länge vi hade det vanliga dasset klarade vi miljön. Då var inte det biologiska skeendet stört. Så länge vi nöjde oss med att ha ohyra i sängarna, ohyra ute på gräsmattorna, ohyra i fruktträden, över huvud taget så länge vi fann oss i hela det biologiska skeendet, hade vi ingen miljövårdsfråga av det slag vi har i dag. Den tredje stora orsaken till en akut miljövårdssituation är det mycket stora energibehov, vilket måste tillfredsställas, och som inte längre tillfredsställes med att man eldar hemma i sin egen spis eller med att man använder våra älvar till kraftproduktion. För att framställa den energimängd som behövs följer stora störningar i naturen; vi får avloppsvatten som förorenar, luftförgiftningar 0. s. V. Att framställa detta som en följd av försumlighet hos ett regerande socialdemokratiskt parti, det är ingenting annat än det vanliga sättet att från borgerligt håll lösa problemen; man stöter dem ifrån sig och känner inget ansvar. Men vilka är det då som faktiskt haft intresse av miljövård? När vi fick en jordbruksminister som mera var en konsumenternas minister än en producenternas — Gösta Netzén — då kom plötsligt naturvården in i bilden som tidigare varit ovidkommande för jordbruksdepartementet. Herr Lundberg i Uppsala har vidare varit en ropandes röst länge när det gäller naturvården. Men jag har inte hört att man vare sig från något enskilt borgerligt håll eller från centerpartiet gjort sig till tolk för att det allmänna bör tillgodoses på de enskildas bekostnad, så att vi räddas från en förstörd miljö.

Den frågan delade på ett typiskt sätt upp de borgerliga i fråga om miljövården. Justitieministern föreslog att ett 300 meter brett område, från stranden räknat, inte skulle få bebyggas och inte utnyttjas av enskilda. Det skulle ligga till hela befolkningens nytta och glädje. Högern sade nej — ägarintressena borde gå först. Härvidlag håller jag med herr Jansson om att det egentligen är en rent socialistisk fråga om man vill skaffa god miljö till alla, oavsett om de äger mark, om de äger skog, oavsett om de över huvud taget äger någonting. Centerpartiet sade väl så småningom: Ja, vi kan vara med om det här, bara vi får bra betalt för våra bitar. Det är också en hållbar inställning som man inom det partiet alltid vill utgå ifrån. När det gäller folkpartiet vill jag minnas att herr Ohlin sade att 300 meter vore för mycket, och herr Ohlin lade sig 100 meter från havet. Det är väl ungefär denna inställning som går igen i varje avgörande där det gäller att hävda de mångas intressen gentemot enskildas intressen.

Vill man åstadkomma detta och trygga möjligheterna för de många måste man vara beredd att ställa stora gemensamma resurser till förfogande. Det är en i djup mening socialistisk fråga, om man vill åstadkomma en riktig lösning. Det hindrar naturligtvis inte att borgerliga partier, på samma sätt som de gjort i många andra frågor, släpper den ena lilla biten efter den andra, modererar sin uppfattning och blir påverkade av de strömningar som vi närmast har företrätt. Så småningom säger man: Ja, det är nog riktigt att vi skall hjälpas åt litet grand. Åtminstone brukar man säga, att man vill gynna forskningen. Det tycker jag också är viktigt; vi bör ha en klar vetenskaplig grund att stå på när vi skall göra så allvarliga bedömningar som det här ofta blir fråga om. Herr Sören Norrby, som är en ovanligt utrerad folkpartist, talade om hur snål regeringen varit i dessa frågor. Jag skulle vilja erinra herr Norrby om vad som hänt i hans egen kommun. Vad som hänt där avslöjar vilken kamp enskilda socialdemokrater och socialdemokratiska fullmäktigegrupper ofta får utstå för att driva igenom att kommunen höjer skatten så att det blir möjligt att skaffa ett reningsverk och få fram ordentligt dricksvatten. I Åkersberga stod det en enorm strid under många år. En — åtminstone på vårt håll — mycket aktad socialdemokratisk ledamot av första kammaren, som hette Thun, var en ledande kommunalman i Åkersberga. Jag vågar påstå att han är den som över huvud taget skapat förutsättningar för ett nytt och modernt Åkersberga, där Sören Norrby nu kan trivas. Thun förde en hård kamp för att man skulle skaffa vatten och avlopp. En enskild person hade en liten brunn, som hette Syrénbrunnen, vilken han fick det ena uppbådet efter det andra av välbeställda människor i 'Åkersberga och Österskär att försvara. Ständigt sades det att herr Thun företrädde en diktatorisk inställning; han ville påtvinga hela kommunen gott vatten och riktigt avlopp. Jag tror inte att detta är ett enstaka fall utan bara ett exempel på hur enskilda socialdemokrater, burna av viljan att skapa gemensamma nyttigheter för de många, har fått gå till strids mot enskilda ägarintressen. Ofta har det tagit lång tid innan man vunnit gehör för sin uppfattning hos andra partiers företrädare i kommunalfullmäktige och stadsfullmäktige. Frågan om miljövården måste alltså ses i ett litet större perspektiv, både bakåt och framåt. Man löser inte någon större del av dessa frågor om man bara som herr Larsson i Borrby på ett älskvärt sätt varje år talar om att folk blir stressade och förstörda i staden och att vi måste ha en forskning, en aktiv miljövård o. s. v. Man löser inte problemen om man inte är beredd att avstå en strandremsa, så att alla dessa förstörda människor kan få komma ut i naturen, eller om man inte är beredd att acceptera skattehöjningar så att man kan skaffa rent vatten och åstadkomma avlopp som inte förstör den närmaste sjön. Jag vill inte påstå att man inom de borgerliga partierna i dag är helt utan intresse för dessa frågor, men det faktum att dessa har blivit pop visar att det redan måste ha gjorts ganska mycket på detta område; de borgerligas intresse brukar vakna och de brukar börja skriva motioner när man redan har tillsatt kommittéer och skrivit mycket bra direktiv för dem. De borgerliga brukar skriva av en bit av direktiven och göra en motion av det. När ett förslag redan gått igenom — de förslag vi nu åberopar i utlåtandet är naturligtvis inte fullkomliga ty här finns mycket att göra än — säger man att även de och de åtgärderna bort vidtas; regeringspartiet är alltför snålt. Det är ingenting ont i detta; jag hoppas att de borgerliga även i fortsättningen skall agera på det viset. Det betyder att vi så småningom på det ena området efter det andra får dem med i utvecklingsarbetet. Så har skett när det gäller miljövården. Jag har hört talas om — jag har inte läst det själv — att man i Skånska Dagbladet ofta påstår att just allmänna beredningsutskottet och de, som brukar tala för detta utskott, varit bromsar för miljövården och att det egentligen är de som orsakar dålig luft, dåligt vatten o.s.v. medan det är särskilt centerpartiet som vill ha bort oset och lorten. Faktum är ju att utvecklingen medfört att just oset och lorten flyttats från de enskildas hus till omgivningen där det kan förgifta och förstöra naturen för de många. Det är därför det, som herr Jansson sade, behövs lagstiftning som förbjuder människor att släppa ut förorenat vatten. Detta har blivit så mycket viktigare sedan avloppsvattnet bemängts med ämnen, som direkt förgiftar naturen. Jag minns att när vi fick de nya tvättmedlen, så blev de debattämne på kvinnoklubb efter kvinnoklubb; man skulle slippa att använda skurborsten, man behövde inte ha såpa och soda och man behövde inte byka när man skulle tvätta; man behövde bara lägga ned lakanen i badkaret och kunde ta upp dem rena. Något helt nytt hade hänt; tvätten blev med en gång lustbetonad och lätt att sköta, och fler och fler i familjen skötte den. Men allting har en baksida, och för att man skall kunna upprätthålla balansen i naturen och ändå slippa stå med skurborsten i den egna bykstugan får man vara beredd att se till att tvättvattnet, som innehåller en förgiftning, inte släpps ut så att det kan förstöra sjöarna; dessa slammas annars upp så att vi till sist inte längre har några sjöar. Herr Lothigius gick in på en fråga där det finns en särskild motion som skall behandlas senare; den gällde Vättern. Jag kan helt instämma med herr Lothigius i att det är svårt att se Vättern förstöras. Den som har bott där nere vet att Vättern är mer än en sjö — den är ett levande väsen. Bara på en liten stund kan den helt ändra karaktär. Den lär ha vulkanisk botten; den är som en levande människa, och man lever med Vättern när man är där nere. Vättern byter emellertid sitt vatten på 60 år, och det är därför ännu mer ödesdigert när förgiftningar drabbar Vättern liksom andra sjöar, den har så litet avlopp; där borde man kanske ha helt förbud mot utsläpp av förorenat vatten. Jag förstår helt både herr From och herr Lothigius när de om Vättern säger: Måtte den komma i förtur!

Vi tror inte vi kan påskynda utvecklingen genom att yrka bifall till de förslag om åtgärder som förordas i motionen. Men det betyder inte att vi är mindre intresserade av att någonting sker snabbt och så snabbt som möjligt. En annan av de motioner som behandlats av utskottet har jag själv åtminstone ägnat det största intresset, nämligen den som herr From talade om, om vattenförsörjningen. Vi har emellertid fått beskedet att det nu sker en kartläggning av vattenförsörjningen och att vi inte i dag kan påskynda några åtgärder i detta avseende. Lagstiftningen är förberedd, och åt den forskning, som vi önskar skall komma till stånd på detta område, har, som vi tror, getts förtur. Även om utskottet avstyrker motionen om en kartläggning av vattenförsörjningen, finns det ett lika stort intresse för frågan hos utskottsmajoriteten som hos motionärerna för att frågan skall behandlas med förtur och ägnas all nödig uppmärksamhet. Vad beträffar de frågor, rörande vilka en annan lösning föreslås i reservationerna än den utskottet har kunnat godta i utlåtandet, är det förvånande litet som framgår av reservationerna. Det är allmänna resonemang och en konkret inriktning på två ting, nämligen först och främst riksplaneringen. Vi har nu en regionplanering, men vi behöver en riksplanering. Man vill påskynda tillkomsten av en sådan och man säger därför att man borde tillsätta en kommitté, som inte bara består av de experter som nu förbereder direktiven i departementet, utan där riksdagsmän finns med. Eftersom jag är av den meningen att man så mycket som möjligt skall ha representanter ifrån den vanliga representationen, vanliga riksdagsmän utan några speciella titlar och utan några expertmeriter men med den skyldighet att redovisa sitt fögderi som är mera maktpåliggande för en riksdagsman än för en expert, hoppas jag liksom motionärerna att en sådan utredning skall komma till stånd. Det anser jag vara mycket viktigt. Jag har emellertid också fått det beskedet att de experter, som nu förbereder ärendet, får begränsa sig till att ange de frågeställningar som en parlamentarisk utredning skall behandla och ta ställning till. Dessa experter skall alltså förbereda ärendet så att det blir möjligt för parlamentariker att kunna ta ståndpunkt i det. Materialet bringas fram på ett sätt som är nödvändigt för att en parlamentarisk kommitté skall kunna arbeta. Jag har fått den bestämda uppfattningen från departementet att det kommer att tillsättas en parlamentarisk utredning. Jag hoppas att man då tar med dem som har visat särskilt stort intresse, så att de ytterligare kan följa frågorna och få än mera kunskap på området. Den andra frågan som berörs i reservationerna är ett miljöpolitiskt handlingsoch samordningsprogram. Det problemet ställer jag mig litet mer frågande inför. Herr Tobé framförde i sitt anförande tidigare i dag en moralkodex, kanske inte precis tio Guds bud men fem Tobé-bud. De uttryckte en moralisk hållning till frågorna men sade ganska litet om vilka lösningar som önskas. De var mycket allmänt hållna och det är kanske ingen mening med att räkna upp dem. Det skulle vara mycket lätt att foga in dem i vilken skrift som helst, ty ligger inte denna moralkodex till grund är det över huvud taget ingen mening att syssla med miljöfrågor. Man måste vara beredd att se till de mångas väl och naturens skydd, och jag förutsätter att alla direktiv för lösningar av dessa frågor grundar sig på den moralinställningen. Man kommer emellertid inte närmare frågornas lösning genom att yrka bifall till reservationen i den del, där det föreslås en parlamentarisk medverkan för ett miljöpolitiskt samordningsoch handlingsprogram. Frågornas behandling har nu avancerat så långt att man mycket väl kan inrikta sig på lösningen av enstaka detaljer. Vissa saker har uträttats och andra står på tur. Jag hörde med intresse på fru Sundbergs utomordentligt kunniga anförande rörande forskningen och kan heli instämma med henne i allt vad hon sade. Vi har något berört forskningen i allmänna beredningsutskottets utlåtande, men det som föreslås i jordbruksutskottets utlåtande är ju ett beslut med verkningar. Det är en bedömningsfråga var forskningen skall förläggas och jag kan inte uttala mig om vad som är riktigt.

Det bästa man kan säga om de här motionärerna som i många år tagit upp frågorna och som kan mer och mer och därför lämnar allt intressantare motioner — i år föreligger det ju motioner från alla partier — är att de åtminstone tvingar allmänna beredningsutskottet att lära sig det hela och att motionärerna kanske också tvingar sig själva att konkretisera frågeställningarna. På det sättet grundas i längden, liksom vid all annan ABF och cirkelverksamhet, en bättre miljö för miljövårdsfrågornas lösning. Med dessa ord och utan att gå in på andra enskilda frågor som berörts i motionerna vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Utlåtandet innehåller för övrigt så mycket värdefullt att de som läser det inte längre behöver delta i debatten.

Herr talman! Jag skall be att få upplysa fru Eriksson i Stockholm om strandlagen. I utredningen om denna lag var centern, folkpartiet och socialdemokraterna eniga, och jag förmodar att vi då också var eniga på alla punkter i den frågan. Fru Eriksson försöker här göra gällande att de borgerliga ville sabotera strandlagen, och hon sade att vi inte ens ville upplåta strandremsor för friluftsliv; men jag förstår inte varifrån hon har fått detta. Fru Eriksson sade vidare att de borgerliga inte ville satsa pengar på reningsverk för att rena vatten som annars förstör näraliggande sjöar. Kanske har hon inte observerat att mycket stora, socialdemokratiskt styrda städer inte har inrättat reningsverk förrän under den allra senaste tiden. Sedan förstår jag att fru Eriksson känner sig besvärad över socialdemokratins förflutna i denna fråga. Fru Eriksson upprepade att centerns tal om att det är centerpartiet som har tagit initiativet i denna fråga inte är någonting att bry sig om. Då vill jag bara säga att sedan 1962 har centern fört fram denna fråga varje år och fått den avslagen av riksdagen, varvid fru Eriksson har spelat en mycket framträdande roll. Riksdagstrycket innehåller där många för fru Eriksson synnerligen obarmhärtiga sanningar. Sedan drog fru Eriksson fram några forntida, stora gestalter, bl.a. landshövding Netzén. Hon nämnde också herr Lundberg — som ju ännu inte hör till de fornstora. Men varför vara så blygsam, fru Eriksson? Varför inte gå litet längre tillbaka? Om jag inte har fel, talar Stockholms stads protokoll om att man här i staden redan på 1500-talet beklagade sig över den dåliga miljön; människor kastade ut sopor och skräp i gränder och på gator, vilket försvårade trafiken och förstörde miljön. Jag tycker att fru Eriksson skall forska litet i den saken. Man hade kanske på den tiden socialdemokratisk majoritet i Stockholms stadsfullmäktige, och därför är det möjligt att fru Eriksson kan hitta nya fina argument. Jag upprepar vad jag sade i mitt tidigare anförande, nämligen att huvudsaken är att något blir gjort på det område det här gäller. Sedan kan vi sluta kivas om vem som gjorde vad och vem som ingenting gjorde.

Herr talman! Trots fru Erikssons i Stockholm vänliga ord kan jag inte låta några av hennes senaste yttranden passera opåtalade. Fru Eriksson sade att frågan om miljövården är en djupt socialistisk fråga. Jag undrar då om fru Eriksson har riktigt förstått vad det här rör sig om. Miljövården i vårt land och i många andra länder är i dag en fråga om att överleva. Det är mycket luxuöst — jag vill använda det ordet — att anlägga enbart estetiska bedömningar på miljövården, men diskussionen i dag har rört väsentligare saker. Debatten har inte, fru Eriksson, rört sig om huruvida Vättern är en vacker sjö eller inte, utan den har handlat om kvaliteten på Vätterns vatten och om vattnet går att dricka. Det är de fysikaliska, kemiska, biologiska och ekologiska sambanden som är det väsentliga. Strandlagen, Vätterns skönhet och naturen där är också mycket viktiga faktorer, men fru Eriksson var en smula ologisk när hon i det sammanhanget sade att jordbruket är en för naturvården ovidkommande faktor. Hur skall det kunna kombineras med den estetiska uppfattningen? Slutligen är jag glad över att de borgerliga motionerna i jordbruksutskottet inte har betraktats som »pop» och propositionerna som politik. Vi har en känsla av att våra förslag i många fall har accepterats. Men detta tycks inte vara fallet med de borgerliga motioner som hänvisats till allmänna beredningsutskottet i frågor som gäller naturoch miljövård.

Herr talman! Som jag sade redan i mitt förra anförande är vi ganska vana vid att bli avhånade av utskottets ordförande fru Eriksson i Stockholm, när det gäller sådana frågor som vi nu diskuterar, och den traditionen har ju också upprätthållits i dag. Jag behöver kanske inte här ingå på några detaljer. Jag kan emellertid förstå fru Erikssons irritation. Det måste vara bekymmersamt att år efter år avslå samma krav som statsrådet Palme reser i den offentliga debatten. är det verkligen bara en djupt socialdemokratisk fråga denna om miljön? Om så är beklagar jag att inte socialdemokraterna med sin majoritet har klarat av dessa problem långt tidigare. Irritationen är kanske betingad av att man ständigt finner tips och förslag från oppositionen vara godtagbara men ändå samtidigt av prestigeskäl måste avstyrka samtliga sådana framställningar. Jag tycker dock att det är en framgång när fru Eriksson här i dag säger att oppositionen inte är helt utan intresse i dessa frågor. Jag vill hoppas att nästa framgång skall bli att fru Eriksson inte fortsätter att misstänkliggöra vår uppriktiga och ärliga ambition i dessa sammanhang. Jag nämnde aldrig något om att stadsmänniskorna var stressade, men dei fick fru Eriksson ändå med i sitt anförande av bara farten. Jag gjorde inte heller någon kategoriklyvning i detta sammanhang när det gällde de stressfaktorer och de psykiska besvär, som statistiskt kan utläsas i en ökande tendens till följd av den djupt socialistiska majoritetens sätt att sköta miljöfrågorna. Jag skulle dock mera direkt vilja fråga, om fru Eriksson kan anföra ett enda sakskäl mot vårt krav att ge parlamentarisk insyn i den utredning, som skall skissera det miljöpolitiska handlingsprogram vårt land förr eller senare måste skaffa sig. Vad kan det bero på att man inte kan ge riksdagen en sådan möjlighet till insyn och medverkan? Statsrådet Palme har kommit längre, ty han kräver detta. Jag vill avsluta denna debatt med att säga att huvudsaken för oss inte är att få rätt utan att veta att vi har rätt.

Herr talman! Fru Eriksson ironiserade något över vad hon kallade herr Tobés moralkodex, men samtidigt accepterade hon denna. Jag tyckte att det inte gick riktigt ihop. Anledningen till att jag begärde ordet var dock protesten mot reservanternas förslag om en parlamentariskt sammansatt utredning för utformningen av en riksplanering. Detta är ju inget nytt. Det är på det sättet vi brukar gå till väga i stora frågor, och vi har i dag varit rörande ense om att detta är en av de största frågor som vi har för framtiden. Att man under sådana förhållanden inte vill acceptera det breda underlag som en parlamentariskt sammansatt utredning skulle innebära har jag svårt att förstå.

Herr talman! Herr Rimås hörde tydligen inte att jag sade att jag anser, att det är riktigt att ha en parlamentariskt sammansatt kommitté för riksplaneringen. Men jag sade också att förberedelserna för denna kommittés arbete nu pågår i departementet och att vi ingalunda kan påskynda dessa. Det måste göras en sortering av arbetsuppgifterna och man måste utarbeta väl genomgångna direktiv, om en sådan kommitté över huvud taget skall kunna lyckas. Jag hade en lång vers om hur viktigt jag tyckte det var att vi vanliga människor kom i kontakt med experterna i frågor av detta slag. Jag ansåg däremot att reservationskravet om ett miljöpolitiskt program var mycket mera diffust. Vi har ju på detta område inrättat ett par ämbetsverk och stiftat lagar i många hänseenden. Jag stärks ytterligare i min uppfattning om att programkravet är diffust av den motivering som centerpartiet brukar anföra för detta program, nämligen att det skall motverka stressen och främja sambandet mellan människorna, varvid man blandar in beteendevetenskap 0. s. v. Man tar med för mycket för att en sådan parlamentarisk kommitté skulle kunna bli en realistisk utredning. Beträffande den socialdemokratiska majoriteten, herr Hansson i Skegrie, vill jag fråga om han verkligen tror att en sådan fanns på 1500-talet. När man på den tiden slängde ut avfallet på gatorna i Gamla stan fanns det ingen socialdemokrati, och därför kan väl detta inte skyllas på vårt parti. För övrigt har vi inte någon majoritet vare sig i Stockholm, Göteborg eller Umeå men däremot i Malmö, och där har man också börjat göra en del. Men det hindrar inte att även socialdemokrater kan ha svårt att rå med mycket dyrbara lösningar av vissa frågor. Här gäller det emellertid att offra gemensamma pengar för gemensamt väl, och det är därvidlag jag menar att det finns en skillnad i själva åskådningen, en skillnad mellan borgerliga partier och socialdemokratiska partier. Enligt en borgerlig åskådning skall den enskilde i största utsträckning klara sig själv och i minsta mån offra för gemensamma ändamål, enligt en socialistisk skall de gemensamma behoven gå före den enskildes bekvämlighet. Därför är man på den socialistiska sidan mer beredd — dock inte alltid så beredd som man borde vara — att göra offer gemensamt för att vinna gemensamma fördelar. Herr Larsson i Borrby sade att de borgerliga ger så många tips. Ja, jag bara frågar: Vad är det för tips ni ger? Jag bryr år efter år min hjärna med att försöka analysera förslagen men hittar ingenting annat än sådant som är genomfört, befinner sig under utredning eller står i utredningsdirektiv. Några nya tips hittar jag alltså inte. — Detta med Vättern tog jag fasta på, ty det var något nytt. Vattenförsörjningen har inte tidigare poängterats så som i år. Det blev jag också intresserad av och tyckte att vi skulle understryka. Men vad är det annars för tips ni givit? Ni har ältat samma motion i fem eller sex år, och den motionen innehåller inte några tips. När det gäller riksplaneringen har jag redan sagt att jag vill ha en utredning. Fru Sundberg sade, att det inte var fråga om socialdemokrati eller borgerlighet utan att det gällde att överleva. Vi anser på vårt håll att skall man kunna överleva måste man i en demokrati göra mycket större gemensamma ansträngningar för det gemensamma bästa. Det kallar vi socialism.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm uppträder ibland på ett förbluffande sätt. I dag diktar hon om folkpartiets ståndpunkt vid strandlagens genomförande. Den bild fru Eriksson tecknade har ingenting med verkligheten att skaffa. Strandlagen antogs på grundval av ett utskottsutlåtande bakom vilket folkpartisterna stod, och vi folkpartister röstade för strandlagen. Vi hade också väckt en motion som var så väl motiverad att vi i mycket väsentliga delar vann gehör för våra synpunkter rörande ersättningsgrunderna — att man inte skulle behandla ägarna annorlunda än enligt byggnadslagstiftningen utan beräkna ersättningen efter vissa grunder. Detta accepterade alltså utskottet. Det verkar som om fru Eriksson anser att hon blir något slags profet för naturvård genom att antyda att man väl inte skall betala så mycket. Men rättsprincipen måste gälla även härvidlag, och det tog riksdagen hänsyn till genom att ställa sig bakom ifrågavarande utskottsutlåtande. Nu talar fru Eriksson högtravande om gemensamma pengar för gemensamt väl. Men om det är någon logik i vad fru Eriksson säger innebär det närmast att hon var anhängare av att man sköt de enskildas ägandeintressen åt sidan och begagnade möjligheterna att på de enskildas bekostnad genomföra åtgärder av allmänt intresse. Den ståndpunkt som blev riksdagens — delvis på grundval av folkpartimotionen — innebar däremot att vi gemensamt skulle bära kostnaden för en gemensam angelägenhet. — Man blir, fru Eriksson, inte mer naturvårdsvänlig genom att dra in denna ersättningsfråga i debatten. Fru Erikssons tal om att vi ville utsträcka gränsen bara till 100 meter i stället för till 300 meter är helt grundlöst. Jag förstår att fru Eriksson betraktar detta tillfälle såsom utmärkt för att göra propaganda, men jag tror att propagandan skulle bli effektivare om det fru Eriksson framförde hade något samband med verkligheten.

Herr talman! Jag vill nämna något am de fem punkterna. Fru Eriksson i Stockholm påpekade vilka besvärligheter en riksdagsman inom oppositionspartierna har när det gäller att åstadkomma förslag som kompletterar, avviker från och i vissa fall kan förbättra kungliga propositioner. Hon nämnde att vi skriver av, tar bitar ur direktiv, ploc kar ur statsrådsprotokoll, socialdemokratiska partiprogram o.s.v. Hon anser att vi över huvud taget plockar och att vi inte har några egna idéer. Vid författandet av de likalydande miljövårdsmotionerna, som jag talade för och där dessa fem punkter förekom, - var det litet bråttom. Jag har sysslat med dessa frågor länge och det var Synnerligen svårt att sovra. Motionstiden höll på att gå ut och jag var tvungen att försöka fatta mig kort. Jag ville naturligtvis att motionerna skulle bifallas och i sista stund kollade jag dem mot en intervju som tidningen Vi gjort med statsminister Erlander i dessa frågor. Jag konstaterade att den ena punkten efter den andra låg mycket nära vad statsministern sagt. Jag var alltså övertygad om att motionerna skulle vinna bifall. Fru Eriksson säger att man kan gå med på allt som står i de fem punkterna men inte godta motionerna. Det är alltså hennes inställning till uppslag från en riksdagsman i ett oppositionsparti.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm trodde att jag inte hört vad hon sade. Hon läste en lång vers om vår enighet beträffande den parlamentariska utredningen. Det hade varit värdefullt om den versen hade stått i utskottsutlåtandet. Jag ber att få läsa refrängen till den vers som inte finns: »Utskottet finner sålunda att de av motionärerna upptagna frågorna redan beaktats av det nytillkomna planverket och genom det pågående arbetet med riksplanering samt att ytterligare åtgärder är att förvänta genom den aviserade utredningen om planlagstiftningen. Utskottet anser sig därför inte kunna tillstyrka bifall till motionerna.» Reservanterna har skrivit en vers i sista stycket av reservationerna, om ni vill läsa det.

Herr talman! Jag ber att få upplysa fru Eriksson i Stockholm om att jag känner till så mycket när det gäller socialismens och socialdemokratins historia att jag vet att dessa ideologier tillkom på ett mycket senare stadium än 1500 eller 1600-talen. Jag utgick från att fru Eriksson, med sin förmåga att göra svart till vitt, utan tvivel — om hon ville — skulle kunna bevisa att det fanns något liknande socialdemokrati i Stockholm på 1500-talet. Kanske det är en Överskattning av fru Eriksson, men jag vill gärna framföra mina synpunkter i alla fall. Fru Eriksson sade vidare att vi inte ger nya tips. Vi är mycket tacksamma om vi kan få bifall till de tips vi fört fram ända sedan 1962, vilka fru Eriksson systematiskt tillbakavisat. Får jag ställa en fråga till fru Eriksson: Varför har fru Eriksson år efter år visat tillbaka centerns krav på åtgärder i miljövårdsfrågor? Vi har samma uppslag nu. Ändå skall de visas tillbaka. Låt mig än en gång stryka under att jag gläder mig över att de ledamöter av denna kammare som tidigare varit ljumma för dessa frågor nu tydligen börjar få ett positivt intresse. Det är på tiden att vi slutar kivas om vem som var först på plan. Huvudsaken är att vi tar gemensamma tag och försöker göra så mycket vi kan på detta viktiga område.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har en ganska raffinerad debatteknik. Han går upp på nytt och säger att centerpartiet naturligtvis var först och slutar samma inlägg med att för andra gången förklara att vi inte skall kivas om vem som var först. Jag skall inte ge mig in på den saken, ty det är helt meningslöst att diskutera vem som först har lagt fram förslag. Emellertid kan jag inte underlåta att erinra om att många som tidigare har yttrat sig i dessa frågor har talat allmänt välvilligt utan att presentera några konstruktiva idéer. Om man börjar söka litet i riksdagsprotokollen, finner man, herr Hansson i Skegrie, att det faktiskt inte har rört sig om så mycket av verkliga förslag till åtgärder, i varje fall inte längre tillbaka. När fru Eriksson i Stockholm sade att detta är en fråga om socialistisk politik eller borgerlig tyckte säkerligen många i kammaren att formuleringen var för brant. Om man ser litet närmare på saken, kan man ändå inte komma ifrån att den explosionsartat snabba miljöförsämringen, som är den tekniska revolutionens baksida, är en följd av privatkapitalistisk rovdrift, som samhället — det måste sägas — inte i tid har stoppat. Den miljöförsämring som nu pågår är det moderna samhällets baggböleri, varken mer eller mindre. Det är privata finansintressen som har den stora skulden till luftoch vattenförsämring i detta land. Naturligtvis har också kommunerna sitt ansvar, ty utvecklingen har gått hastigt. Kanhända är det möjligt att hitta socialdemokratiska kommuner som har försummat lika mycket som de som centerpartiet regerar i, men det vill jag inte närmare beröra. Skall man diskutera olika partiers inställning i detta avseende, förmodar jag att jag råkar representera det parti som kan uppträda med det bästa samvetet. Det beror naturligtvis delvis på att mitt parti inte har haft ansvar för någon kommun i större utsträckning — så enkelt ligger det till — men det kan hända att om det hade haft det, hade det kunna sköta en och annan sak bättre.
Herr talman! Det är klart att herr Jansson skulle ta upp fru Erikssons i Stockholm uttalande att detta i djup mening är en socialistisk fråga och kasta sig över privatkapitalismen såsom en orsak till våra miljöproblem. Jag trodde att herr Jansson visste hurdan situationen ter sig i öststaterna, att han hade gjort tillräckligt många besök där för att känna till att miljöfrågorna är lika prekära i dessa länder, att man har mycket stort behov av att försöka rätta till den situation som de själva har skapat sig. Enligt min mening, herr Jansson, är detta en fråga som hör ihop med den tekniska utvecklingen över huvud taget och som vi alla för sent har uppmärksammat. När det gäller vem som har gjort vad i de olika sammanhangen påminner jag mig att många ledamöter har uppträtt som motionärer och talare i miljöfrågor sedan åtskilliga år. Låt oss som exempel ta frågan om Vindelälven, som har runnit genom denna kammare i så många år! Det var väl inte socialdemokratin som tog upp den från början, men det var fru Eriksson i Stockholm som lyckades vända upp och ned på sina egna pojkar och därigenom kunde medverka till att åstadkomma ett positivt beslut om Vindelälven. Jag uttalar ett varmt tack till henne för hennes starka inlägg i den debatten, då hon alltså gick emot sina egna partikamrater.

Herr talman! Om jag får ytterligare utveckla den synpunkt som fru Eriksson var inne på, nämligen sambandet mellan miljövård och socialistisk politik, vill jag säga att uppfattningarna därvidlag naturligtvis inte sammanfaller med partigränserna. Hur det förhåller sig med den saken får vi emellertid se; senare kommer nämligen i riksdagen frågan om en ändamålsenlig lagstiftning i ämnet att behandlas. Då får vi hoppas att det bakom förslaget om en ändamålsenlig lagstiftning — hur skall jag formulera min mening utan att utesluta någon? — kan bli en uppslutning av alla socialister och dessutom av medlemmar av partier som sträcker sig så långt åt höger som man över huvud ta get kan spåra en allvarlig vilja att rädda den biologiska miljön. Då är ingen utesluten från att kunna bidra till att vi samlas kring mycket konkreta lagstiftningsåtgärder för att lösa problemet. I varje fall blundar inte jag för att det även bland borgerliga ledamöter i denna kammare finns en allvarlig ambition att komma till rätta med dessa frågor; den ambitionen är uppmärksammad redan tidigare och inte först i dag.

Det de har försummat må inte vara något försvar för våra försummelser! För min del kan jag inte tackla dessa frågor från någon annan utgångspunkt än den utgångspunkt som mitt eget land bjuder mig att ta itu med dem.
Herr talman! Herr talmannen och jag har känt fru Nancy Eriksson i så många år att vi inte är förvånade — hon är oberäknelig, lika oberäknelig som Vätterns vatten! Jämförelsen haltar kanske bara på den punkten, att Vätterns vatten ännu så länge är något klarare än den framställning som hon har presterat i dag. Hon har givit mig litet huvudbry på den punkten, att hon påstår att en önszskan om frisk luft och friskt vatten är en socialistisk tanke. Då skall jag, herr talman, deklarera, att i så fall är jag socialist! Ifall man skall göra en så snäv bedömning står det en felaktig bokstav vid mitt namn i riksdagskatalogen. Jag skulle emellertid där vilja — jag vet egentligen inte varför man säger »jag skulle vilja», när man sedan gör det; jag vill alltså — göra en marginal anteckning till denna fråga. Vi vill allesamman ha frisk luft, och vi vet att det blir dålig luft när det kommer rök ur skorstenar och bilavgasrör och att den även uppstår på flera olika sätt. Där skall vi lagstifta för att få bättre förhållanden; jag håller alldeles med herr Axel Jansson om den saken. Sedan skall vi se till att förslaget följs upp. Men det kommer rökgaser, som är betydligt farligare än dessa, ur många av kammarens ledamöters munnar, och det är också en luftförstöring av mycket allvarliga mått. Jag bara konstaterar detta. Det är ingen som kan bestrida att det förhåller sig så. Jag säger inte att vi skall lagstifta mot denna sak, men jag vill, herr talman, liksom många gånger tidigare ge den tankeställaren att det är litet besynnerligt att vi själva står och producerar giftiga gaser, medan vi med handen på hjärtat försäkrar att vi måste skaffa mera frisk luft i vårt land. Jag skulle vilja avsluta mitt inlägg med denna lilla tankeställare. Det har ställts en hel del yrkanden, men det finns för mig ingen anledning att ytterligare precisera vad jag vill.

Herr talman! På en punkt skulle jag vilja instämma med fru Eriksson i Stockholm, nämligen när hon säger att det förekommer mycket »rundsnack» i frågor som rör miljöpolitiken över huvud taget. Det värsta är dock att fru Eriksson i Stockholm själv gör sig skyldig till sådant »rundsnack». Jag skall be att få belysa detta med ett par utdrag av vad hon har sagt. Fru Eriksson sade att miljöpolitiken var en för jordbruket ovidkommande fråga. Jag förstår inte vad fru Eriksson menar med detta. Att förorening av våra vattendrag, nedskräpning av naturen och dylikt skulle vara en för jordbruket ovidkommande fråga är helt orimligt, inte minst med tanke på de förefintliga förgiftningsriskerna. Det kan inte vara möjligt. Frågan berör jordbruket i allra högsta grad. Sedan talade fru Eriksson vidare om att inställningen till miljöpolitiken blev annorlunda när vi fick en konsumentminister. Menar verkligen fru Eriksson att vi skall döpa om jordbruksdepartementet till konsumentdepartementet, och jordbruksministern till konsumentminister? Skulle det möjligen vara ett uttryck för ett socialistiskt tänkesätt? Det kan jag aldrig tänka mig. Jag förmodar att jordbruksministern betackar sig för att bli titulerad konsumentminister. Att främja produktionen måste väl vara en av huvuduppgifterna för jordbruksdepartementet även i fortsättningen. Jag ville bara ta detta som ett exempel på det aggressiva och utmanande sätt, på vilket fru Eriksson uttryckte sig i denna debatt. Fru Eriksson sade vidare att en vinst med de många motionerna angående miljöpolitiken o.s.v. skulle vara att beredningsutskottet tvingats att sätta sig in i dessa frågor. Det vore ingen dålig vinst, men ni är troligen långt ifrån fullärda — inte minst utskottets ordförande — i denna fråga. I ett annat inlägg sade fru Eriksson att man inte fått några värdefulla tips. Slutsatsen av detta resonemang måste vara att ordföranden i beredningsutskottet inte lärt sig någonting. Det är bara de övriga ledamöterna av utskottet som lärt sig en del. Jag delar herr Janssons uppfattning att man inte vunnit så särskilt mycket positivt sett av denna debatt när det gäller spörsmålet hur vi i fortsättningen skall behandla miljövårdsfrågorna. Man har givit jordbruksministern en komplimang — och i det vill jag gärna instämma — för vad som gjorts på det mera centrala planet och för vad som har uträttats i departementet. Vi har fått ett naturvårdsverk, och vi har fått i gång en hel mängd värdefulla utredningar. En del av dessa är avslutade och en del pågår. Vad som hänt på den centrala nivån är utomordentligt värdefullt. Men detta måste fullföljas, och vi måste gå vidare om vi skall rå på dessa problem. Vi måste försöka komma åt problematiken på tre punkter. Det gäller lagstiftningsområdet. Vi måste se över vattenlagstiftningen. Vattenlagens 8 kap. 30 och 35 §§ t.ex. är helt otidsenliga. Vi får hoppas att en översyn kommer till stånd. Själva domstolsförfarandet och domstolarnas organisation måste också ses över. Vi måste få en immissionslagstiftning, och vi måste framför allt få en organisation ute på det lokala fältet, i kommunerna, för att komma till rätta med dessa frågor. Det arbetet måste gå vidare och här gäller det gemensamma uppgifter, där jag föreställer mig att de politiska partierna kan vara överens om att ta gemensamma tag för att föra frågan vidare.

Herr talman! Det var värst vad det tände, mitt tidigare inlägg. Det är f.ö. riktigt med sådana reaktioner från oppositionspartierna. Ty här gäller frågan: Skall man öka den offentliga sektorns resurser eller anse, att den enskildes ekonomi skall skyddas på det sättet att han skall ge mindre del ifrån sig till det allmänna än vad socialdemokratin ständigt kräver? Det är inte ovidkommande resonemang att tala om socialism kontra en borgerlig politik i den här frågan. Vi har dock kunnat konstatera att de borgerliga partierna bit för bit får erkänna, att vi i ett modernt och industrialiserat samhälle inte kan klara oss, om vi inte är beredda att göra mer gemensamt än tidigare. Detta är inte fullt så dumt, som somliga påstår att det är. Jag har inte döpt om någon minister till konsumentminister, men jag förstår inte varför det skulle vara så förtvivlat genant för någon att represen tera konsumenterna. Jag sade att vi med Netzén för första gången fick en jordbruksminister, som i större utsträckning representerade konsumenterna än producenterna. Jordbruksministern tacklade sina problem från annat håll än hans företrädare brukat göra, än t.ex. herr Norup. Det var skillnad på jordbruksministrarna Norups och Netzéns sätt att tackla miljöproblemen, en skillnad som avslöjade olika intressen. Jag tycker för min del att herr Netzén var bra. Man påpekar att jag påstått att vi inte fått några miljövårdstips från centerpartiet. Herr Larsson i Borrby sade att han år efter år lämnat tips. Då frågade jag vilka tips han avsåg. Motionerna från centern har i allmänhet utgjorts av meningar, tagna ur redan fattade beslut, eller förslag om utredningar som skulle tillsättas o.s.v. Jag kan inte erinra mig att man kommit med något så konkret tips att det kunnat ligga till grund för direkta beslut i kammaren. Allt som t.ex. herr Grebäck tog upp var sådant som vi i utskottsutlåtandet framhållit som nödvändigt men som redan håller på att undersökas eller genomföras. Det gäller en omdaning av vattenlagen, som vi redogjort för. Det gäller vidare frågan om vattendomstolarnas nuvarande befogenheter är av sådan art att de bör bibehållas eller överflyttas till ämbetsverket. Man bör komma ihåg att naturvårdsverket ännu icke är ett år gammalt. Det har haft en rivstart. Utskottet har så mycket förtroende för verket efter dess goda start, att vi inte i år på nytt vill återkomma med krav som redan från början ställts på verket och som enligt dess åligganden kommer att realiseras. Att ett år efter det verket kommit till börja hysa farhågor för att det inte kan sköta sina åligganden kan utskottet icke vara med om. Detta är skälet till att vi inte upprepar kraven. Reservanterna har inte heller så mycket att komma med. De vill ha ett allmänt miljöprogram och medverkan av parlamentariker i en kommitté för riksplanering, och på den senare punkten är jag helt överens med dem. Men jag litar på att det förslaget kommer att genomföras ändå, eftersom man förbereder det i departementet. Detta är alltså en fråga om förtroende för departementet eller inte och har ganska litet att göra med inställningen till parlamentariskt inslag i en utredning. Jag tycker inte som sagt att experter skall lösa dessa problem utan kontakt med dem som sedan får ta ansvaret ute i bygderna. Det som skiljer utskottet från reservanterna är förtroende respektive misstroende för departement och ämbetsverk. De reella skillnaderna mellan klämmarna i reservationen och i utskottsutlåtandet är obetydliga.

Herr talman! Låt mig uttala min stora tillfredsställelse över att miljöoch naturvårdsfrågorna har kommit att omfattas av ett så stort allmänt intresse. Jag har den uppfattning i politiska och andra frågor som Carlyle en gång gav uttryck åt: En människas mål är en handling, ej en tanke, vore den aldrig så ädel.

Varför var inget av partierna intresserat av naturvården på 1940-talet när vi försökte skydda våra grusåsar — våra förnämsta vattenrenare? Varför ville man inte 1950, då frågan om gräns mot vatten och vattenfrågorna i övrigt var aktuella, ge samhället möjligheter att vidta åtgärder på detta område? Jag vill emellertid nu bara uttala min tillfredsställelse över att miljöoch naturvårdsfrågorna ställs i förgrunden. Vem som tagit det ena eller andra initiativet spelar mindre roll; huvudsaken är att någonting blir gjort. Jag hoppas nu att naturvårdsverket skall få tillräckliga resurser för sitt arbete. Men framför allt önskar jag att statsrådet ser till att de redan uppbyggda och mycket förnämligt utrustade institutionerna får den personal som är erforderlig för att de effektivt skall kunna uträtta någonting. Det behövs inte fler utredningar, och det behövs inte fler institutioner. Men de institutioner vi har önskar vi skall kunna utnyttjas effektivt. Ett par ord till herr Hansson i Skegrie. Jag har väckt motioner om ytterligare tjänster inom mikrobiologin och även inom limnologin. Men herr Hansson var då som ordförande i utskottet inte lika intresserad som i dag, och de av mig föreslagna tjänsterna kom bort. Jag hoppas att man i framtiden skall få större förståelse för sådana åtgärder. Jag har med glädje konstaterat att det både i departementet och riksdagen liksom annorstädes blivit ett brinnande intresse för dessa frågor. Må nu detta ge de resultat som åtminstone jag önskar!

Herr talman! Det förekommer allt oftare nuförtiden att vi litet tveksamt och famlande tar itu med stora och viktiga frågor, vilket väl beror på den snabba samhällsutvecklingen och på den omställning vi tvingas företa med anledning av urbaniseringsprocessen och annat. För en stund sedan avslutade vi en stor debatt om miljöfrågorna och jag tycker att den illustrerar vad jag nyss sade. Vi behandlar nu ett utlåtande från allmänna beredningsutskottet, nr 17, angående den psykiska folkhälsan. Det har föranletts av ett par likalydande partimotioner från folkpartiet i vilka det i stort sett görs yrkanden på fyra punkter. För det första gäller det en utredning om formerna för en tvärvetenskaplig forskning om förebyggande psykisk hälsovård, social missanpassning och sociala behandlingsmetoder. För det andra är det fråga om en utredning rörande vissa personalfrågor inom vårdområdena som angår denna psykiska hälsovård — främst gäller det rekrytering av läkare till psykiatrin; fortbildning av socionomer, kompletteringsutbildning av yngre samhällsvetare samt utbildning av psykoterapeuter och observationsklasslärare. För det tredje begär motionärerna »direktiv till den aviserade utredningen om reformering av sociallagstiftningen att beakta vad i motionerna anförts om behovet av kommunal basorganisation för behandling av sociala och mentala störningar». För det fjärde begär motionärerna »förslag till en fast organisation för familjerådgivning och utredning om förbättrad föräldrautbildning, avsedd att bereda barnen en god psykisk uppväxtmiljö». Vad beträffar behovet av kraftigare tag på detta område kan jag fatta mig kort. Vid utskottets behandling av motionerna tror jag inte att någon ifrågasatte att vi här står inför ett problem som växer för varje dag och som är så allvarligt att vi måste gripa oss an med det på ett helt annat sätt än tidigare. Jag vill bara erinra om — vilket också har gjorts i miljövårdsdebatten — den stress och de störningar i arbetslivet och bland skoleleverna som blir allt vanligare, om den ökade självmordsfrekvensen och de allt fler miss lyckade äktenskapen.

Nog sagt om anledningen till motionerna. Beträffande utredningen angående den tvärvetenskapliga forskningen är jag i likhet med utskottets majoritet helt på det klara med att ett arbete där pågår. Här gäller det kanske mer resursernas storlek. Jag fick i går en tankeställare när jag tillsammans med allmänna beredningsutskottets ordförande lyssnade till utbildningsministern, som inför sammanslutningen Riksdagsmän och forskare redogjorde för resursernas fördelning på olika slags forskning. Han nämnde då att vi har satsat åtskilliga miljoner på trafikforskning, därför att vi har ansett det riktigt och nödvändigt att lägga om från vänstertill högertrafik. Den forskningen har säkerligen sparat många liv, och det var riktigt och nödvändigt att satsa de pengarna. Det var medel som tvingades fram genom den reform vi genomförde på trafikens område. Det vore skäl i att nu fundera över om vi inte genom en kraftig satsning på forskningen på det område det nu gäller skulle kunna spara minst lika många liv som vi gjorde på trafikforskningen. I varje fall skulle vi befrämja hälsa och lycka för medborgarna, om vi satsade på en tvärvetenskaplig forskning av här ifrågavarande slag. Vad personalfrågorna inom vårdområdena beträffar råder det heller ingen tvekan om att de inte har blivit tillräckligt översedda. Vi kan inte meddela den utbildning som erfordras för att vårdpersonalen skall klara de mycket svåra uppgifter som den ställes inför. I reservationen har framhållits att för slag rörande läkares vidareutbildning har framlagts av socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet efter det att motionerna väcktes men att det i det förslaget inte avslöjas hur utbildningstjänsterna kommer att konstrueras. Denna fråga uppskjutes alltså, vilket betyder att vi fortfarande inte vet hur rekryteringen skall kunna styras till psykiatrin i tillräcklig omfattning. Motionärerna och reservanterna förutsättter att vidareutbildningen ordnas så att den av socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet beräknade = tillströmningen av psykiatrer verkligen kommer till stånd. Det är en angelägenhet av verkligt stort intresse att förhållandena ordnas så att en riktig avvägning skapas mellan olika områden inom läkarutbildningen. Beträffande socionomernas vidareutbildning kan vi inte vänta hur länge som helst på ett beslut om inrättande av professurer vid socialhögskolorna. Det lär dock tydligen ännu dröja länge innan vi får en sådan utbildning. Utskottsmajoriteten förmodar vidare att utbildningen i psykoterapi kommer att beaktas inom läkarutbildningen. Det är möjligt att så blir fallet, men motionärerna och reservanterna har yrkat på att en sådan utbildning skall äga rum inte bara för läkare utan också för psykologer, socionomer och eventuellt andra kategorier som vi behöver i den basorganisation vilken jag strax skall gå närmare in på. Beträffande <specialklasslärarutbildningen gäller frågan om denna skall vara gemensam för alla specialklasslärare. I motionerna påpekas att observationsklasslärare har artskilda uppgifter, och det är heller inget tvivel om att en sådan uppfattning stöds av dem som verkligen står i nära kontakt med dessa problem.

I skrivelsen uttalas att en placering i observationsklass ofta utgör den enda formen av behandling för störda barn, som alltså inte åtnjuter någon annan form av terapi. Den gemensamma utbildning som kommer att leda till en för samtliga lärare gemensam kompetens visar sig ej täcka behovet av utbildning av observationsklasslärare vilket framgick av undersökningen Observationsklass, som tillställdes skolöverstyrelsen och där dessa frågor tas upp. Det tredje av motionärernas krav, en kommunal basorganisation för den psykiska hälsovården, tror jag är en av de viktigaste frågorna i detta sammanhang. Utskottsmajoriteten hänvisar härvidlag till den utredning som pågår rörande en sammanföring av de sociala behandlingsfrågorna på det kommunala planet.

Den fjärde frågan — rörande förslag till en fast organisation för familjerådgivning och utredning om föräldrautbildning — har också fått ett mycket starkt stöd i ett yttrande från en remissinstans som känner väl till dessa frågor. Jag brukar konstatera, herr talman, att beträffande nästan alla uppgifter i vårt samhälle, som man sätts att sköta, fordras det numera att man klarar det man ger sig i kast med. Men för en uppgift har vi tydligen av naturen fått de gåvor som erfordras. Det är en av de ömtåligaste och allvarligaste uppgifter som vi kan åläggas, nämligen uppgiften att fostra våra egna barn.

Jag tror att föräldrarådgivning och föräldrautbildning är områden som vi i fortsättningen måste satsa mer på. Herr talman! Det vore mycket att säga om motionerna och reservationerna. Men jag skall sluta ungefär som jag började och säga, att det fordras ibland en viss ihärdighet för att skapa den opinion som behövs när man skall lösa vissa frågor. Den ihärdigheten besitter nog vi reservanter, som stannat för att kraftigare än utskottsmajoriteten understryka behovet av den personalutbildning som erfordras och den organisation som vi behöver på det kommunala planet. Vi kommer inte ait förtröttas i vår uppgift att skapa opinion för att dessa frågor skall föras vidare. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! De likalydande motioner som behandlas i förevarande utskottsutlåtande innefattar en hel del frågor där man är litet tveksam. Man säger sig att här föreligger ett behov av hjälp åt människor vilket vi inte kan tillfredsställa — kanske vi skulle ha en annan utbildning, kanske vi skulle ha nya mottagningar, kanske vi skulle ha en, som det står, »kommunal basorganisation». Jag håller med om att allt detta är frågor som kan resas därför att förhållandena nu är otillfredsställande. Att vi avstyrkt motionerna beror på att vi, liksom reservanterna, på en del punkter funnit att förslag för närvarande är under prövning. Jag kan nämna att socialstyrelsen i dag tagit ställning till bl.a. frågan om en social forskning, förlagd till socialhögskolorna. Vi har länge väntat på detta ställningstagande, och det har rått viss tvekan huruvida forskningen skulle förläggas till socialhögskolorna, till universiteten eller till särskilda institut. Det har inte varit klart. Kanske det klarnar nu. Det är egentligen bara en fråga om otålighet eller brist på förtröstan om man vill skynda på lösningen genom ett beslut i dag i enlighet med reservationen. Reservanterna har avstått från att i reservationen ta upp en hel del av det som begärts i de likalydande motionerna just därför att de ansett sig ha bevis, t.ex. när det gäller familjerådgivningen, för att dessa frågor upptas av den tillsatta allmänna socialvårdsutredningen. På det sättet har en del av de krav som ställts : motionerna inte tagits med i reserrationen. Motsättningarna mellan oss utskotts 1edamöter är väl inte så stora. Kanske otåligheten blir större hos alla utskottsledamöter om vi inte skulle se resultat av det arbete som — enligt erhållna besked — pågår på olika håll. Onekligen behövs mer utbildat folk och folk med en ny typ av utbildning. Det är nödvändigt med fler centra — kanske inte bara vanliga sjukhuskliniker — som kan ta emot människor som har besvär med nerver och svårigheter som hänger samman med sociala bekymmer. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan, men jag står inte så långt från dem som stöder reservationen. Jag är beredd att — om vi kommer i en situation då vi ser att de löften vi fått inte infrias — verka för att dessa frågor tas upp på nytt. Våra Önskningar skiljer sig som sagt inte så särskilt mycket. Det finns kanske större förtröstan hos en del av utskottets ledamöter än hos andra. I och för sig är dessa ting så väsentliga att vi inte kan föra en debatt som motståndare mot varandra. Jag yrkar alltså bifall till utskottsmajoritetens hemställan, men jag förstår även dem som är reservanter.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 24 behandlar en partimotion, framförd i båda kamrarna gemensamt av folkpartiet och centerpartiet. I detta motionspar begäres en »utredning för att förbättra de handikappades inkomstförhållanden och skapa klarare och mer enhetliga regler, som ökar deras valfrihet och trygghet och underlättar anpassning till arbetslivet». Under utskottsbehandlingen har jag och mina meningsfränder fått klart för oss att en hel del pågår på detta område, och vi är tacksamma för det. Herr Eric Gustaf Peterson i första kammaren och jag har emellertid i ett särskilt yttrande konstaterat att det går oerhört långsamt. Vi måste vänta på den kartläggning som rör låglönegrupperna. Innan den är klar och dess material har lämpats över till statskontoret kan man inte sätta i gång med dessa uppgifter, som är verkligt angelägna för dem som berörs, nämligen de handikappade. Vi har ett mycket oenhetligt system med pensionering, bidrag och inkomster från olika håll som gör hela fältet svåröverskådligt både för myndigheterna och för dem som skall få del av det ekonomiska stödet. Låt mig med anledning av det särskilda yttrandet förklara att vi avvaktar men hoppas att det sker någonting snart. Om så inte blir fallet, kommer vi att låta höra av oss på ett eller annat sätt. Jag har, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman! Att en fråga om fotbollsporten i vårt land behandlas just i dag, när en av våra mest framstående ledare inom denna sport jubilerar efter många års oegennyttiga och fruktbringande insatser kan se ut som en tanke, ägnad ett ledarskap som kan stå som ett föredöme för andra. Motionärernas syfte med motionen kan vara gott; emellertid finner jag utskottets förslag till beslut klokt i den situation som fotbollsporten nu befinner sig i, vilket också Svenska fotbollförbundet har givit uttryck för.

Förhållandet är det motsatta. Genom medlemskap i stockholmsklubben AIK under många år har jag fått sätta mig in i en klubbs stora ekonomiska problem. Här, herr talman, skär man sannerligen inte guld med täljknivar! Den som tror det rekommenderas ett studium av en utomordentligt klargörande redogörelse för det verkliga förhållandet i påskdagens nummer av Svenska Dagbladet.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
Herr talman! Jag hade ursprungligen inte tänkt säga någonting i detta ärende. Jag har heller inte ansett mig behöva begära ordet med anledning av att herr Wennerfors gjort det, eftersom jag inte på något sätt vill polemisera mot honom. Jag är en av motionärerna i denna fråga. Det verkar som om vi antingen har formulerat motionen oklart eller blivit missuppfattade när det som rubrik i utlåtandet står att vi önskar »införande av professionell fotboll». Vi vill emellertid ingalunda ha en utredning för att införa professionell fotboll. Vi är medvetna om att vi redan har professionell fotboll i Sverige; detta bevisar inte minst de senaste dagarnas händelser inom detta område. Jag tänker inte heller på något sätt anmärka på allmänna beredningsutskot tets behandling av vår motion — det finns ingen anledning att göra det. Vi har i slutet på motionen kraftigt understrukit, att om inte idrottens organisationer själva är angelägna om att få en sådan utredning till stånd, någon sådan inte heller skall tillsättas, och Fotbollförbundet har ställt sig negativt till den tanken. Jag tycker dock att det är litet egendomligt att man inom Fotbollförbundet har intagit denna attityd. Vi kan väl konstatera att vi redan nu har någon form av professionell fotboll i Sverige: vi har det i elitserien och i division II, och vi har det kanske i enstaka fall även i de lägre serierna.

Det är just detta vi har syftat till med vår motion. Vi vet att många av våra allra skickligaste elitspelare lockas till utlandet, där man kan betala bättre. Det är detta som vi finner beklagligt. Som motionärer skulle vi mycket väl ha kunnat acceptera att man utökade den nu sittande idrottsutredningens direktiv med studium av elitidrottsmännens problem i fråga om försörjningen. Det är inte bara inom fotbollen som man har dessa problem. Inom alla idrottsgrenar har toppidrottsmännen problem med att klara sin försörjning samtidigt som de måste träna upp sig till sådan klass, att de kan konkurrera med världseliten. Jag tror, herr talman, att det skulle ha varit hälsosamt med en utredning som klarlagt de förhållanden som för närvarande råder, och jag beklagar att den inte kan komma till stånd.

Herr talman! Det håller jag gärna med om. Jag har understrukit att även motionärerna har sagt att vi inte skall ha någon utredning, om Svenska fotbollförbundet inte vill vara med om en sådan. Men jag kan ändå inte riktigt förstå att Svenska fotbollförbundet inte kunde ta den halvt framsträckta handen för att via de statliga myndigheterna få ekonomisk hjälp med en utredning.
Herr talman! Jag begärde ordet när jag lyssnade till herr Sundkvist och i hans anförande kunde spåra en kritik av Fotbollförbundets ställningstagande i denna fråga. Det förhåller sig ju så att motionä :erna, som vill ha en utredning, själva säger att förutsättningen för att en statlig utredning skall ske är att ansvariga idrottsorganisationer kan ansluta sig till tanken. Fotbollförbundet, som väl känner sin egen marknad, som bättre än någon annan organisation känner till förhållandena och som har tillsatt en egen utredning om fotbollidrottens organisation, har klart sagt ifrån att man inte finner någon utredning om professionell fotboll påkallad i dag. Under sådana förhållanden anser jag inte att det finns någon anledning att rikta kritik mot Fotbollförbundet. Det har säkert ansvar för den idrottsgren som det har att administrera. En av vårt lands mest kända fotbollledare, Eric Persson i Malmö, som nog känner till såväl svensk som internationell fotboll bättre än någon annan, fyller 70 år i dag och har intervjuats med anledning av sin 70-årsdag. Intervjun finns återgiven i Svenska Dagbladet. Han har blivit tillfrågad om han tror att vi har professionell fotboll här i landet inom tio år. Denna fotbolledare, som väl känner den professionella fotbollens fördelar och nackdelar, säger i intervjun bl.a.: »Det hoppas jag verkligen att vi inte har.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

Herr talman! Herr Westberg har frågat, om jag vill redogöra för omfattningen av den forskning som bedrivs i fråga om massmedias påverkan på människors beteenden och handlingsmönster och för de resultat denna forskning redovisat, samt om jag är beredd att ta ytterligare initiativ för att åstadkomma en vidare forskning på detta område. Massmedia och massmedias påverkan på publik har varit föremål för forskning från skilda utgångspunkter relativt intensivt sedan 1930-talet. Som exempel kan tas att en UNESCO-bibliografi över litteratur enbart om filmens påverkan på barn och ungdom upptar 491 arbeten under perioden 1930—1959. Massmediaforskningen i Sverige är inte samlad till en institution utan återfinns dels inom forskningsprojekt vid universiteten, dels i vissa andra sammanhang. Till den senare kategorin hör filminstitutets filmforskningsgrupp som samarbetar med filmcensurutredningen. Undersökningar av påverkan genom etermedia företas i viss utsträckning av Sveriges Radios sektion för publikundersökningar. I detta sammanhang kan även nämnas den forskning som bedrivs inom reklamutredningens ram. I filmcensurutredningens förra året avlämnade delbetänkande om filmens inflytande på publiken har sammanfattats resultaten av de undersökningar som den nyssnämnda forskningsgruppen låtit företa. För närvarande pågår en undersökning av de s.k. vildavästernfilmerna, deras publik och attitydbildande effekter. Beträffande attitydbildning via etermedia kan nämnas den undersökning av barns upplevelser av våld i TV som planeras av radions publikundersökningssektion. Om massmediaforskningen med tonvikten på attitydoch beteendeförändringar kan slutligen rent allmänt sägas, att den hittills främst tagit fasta på korttidseffekterna. Effekterna på längre sikt är, av naturliga skäl, svårare att mäta och utröna men fördenskull inte mindre viktiga från forskningssynpunkt. Filminstitutet avser att anordna ett symposium i maj i syfte att få till stånd nya forskningsinitiativ rörande filmens långsiktiga verkningar, däribland även våldsfilmernas.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Det framgår av svaret att massmediaforskningen inte är av någon större omfattning i vårt land, och det var heller inte mycket av resultat som utbildningsministern kunde redovisa. Det finns ingen samlad sådan forskning, och den som förekommit har ofta varit av mera tillfällig natur — kanske med undantag för den forskning som har bedrivits av filminstitutets filmforskningsgrupp, vilken under de fyra år den verkat har sysslat med ett antal forskningsprojekt, därav två ännu inte slutförda. Inte heller den gruppen har emellertid för närvarande några nya projekt att gripa sig an. Den forskning som förekommit har också främst tagit sikte på korttidseffekterna, men vi har anledning anta att effekterna på lång sikt är de mest betydelsefulla. Jag delar statsrådets mening angående vikten av att massmedias påverkan på beteenden och handlingssätt undersökes kontinuerligt och att det är angeläget att uppmärksamma verkningarna av utbudet av våldsinslag i massmedia. Jag hälsar med tillfredsställelse att Sveriges Radios sektion för publikundersökningar planerar en undersökning av barns upplevelser av våld i TV och att filminstitutet avser att anordna ett symposium i maj i syfte att få till stånd nya forskningsinitiativ rörande filmens och däribland även våldsfilmernas, långsiktiga verkningar. Men — och det är enligt min mening det väsentliga — det är onekligen angeläget att vi får så stor bredd som möjligt på denna viktiga forskning och att massmedias, och då särskilt TV:s möjligheter att påverka beteenden och handlingssätt verkligen blir ordentligt utforskade. Jag beklagar att statsrådet säger sig för närvarande inte vara beredd att vidta några speciella åtgärder för att öka forskningen på området. Den debatt som pågår i frågan visar tydligt att det är en ganska allmän uppfattning att massmedia har stora möjligheter att påverka människors inställning och handlingsmönster, och många som arbetar bland barn och ungdom anser att TV har ett synnerligen stort inflytande. Häromdagen kunde vi i en rubrik över fem spalter i en kvällstidning läsa: Förbjud High Chaparral — den förstör ungdomen. Några som kom till tals i tidningsartikeln menade att denna våldsfilm saboterar vettig barnuppfostran och att ungdomsorganisationer, lärare och föräldrar står maktlösa. TV påverkar barnen starkt, och det är svårt att kämpa emot. Detta är alltså en uppfattning. Andra menar att det inte har så stor betydelse vad som bjuds i radio, TV och andra massmedia. Meningarna är också delade i fråga om hur olika åldersgrupper påverkas av film och hur påverkan från film skiljer sig från påverkan av liknande slag från andra massmedia. Detta torde, enligt de direktiv som dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet gav filmcensurutredningen, del vis sammanhänga med att problemen på området är — som det hette — otillräckligt utforskade. Det borde vara möjligt att genom en vidgad forskning på området klarlägga hur det i verkligheten förhåller sig. Enligt min mening är det angeläget att så sker och att vi i det fallet inte försitter tiden. Den begränsade forskning som redan ägt rum visar dock att film kan förändra attityder. När man studerat filmen som pedagogiskt hjälpmedel har man bl.a. funnit att kunskapsbortfallet genom den s.k. glömskeeffekten visat sig vara mindre för filmens än för de andra metodernas vidkommande. Filminstitutets filmforskningsgrupp har också ansett sig kunna konstatera att massmedias effekter på attityder och värderingar är mer omsorgsfullt belagda i forskningslitteraturen än mer iögonfallande effekter som tillskrivits filmpåverkan i form av skräckreaktioner, våldsuttryck och brottsförövanden. Att döma av undersökningar utförda med betryggande statistisk analys kan en film otvivelaktigt medföra förskjutningar i individernas attityder och värderingar, uttalar samma forskningsgrupp. Flera filmer med likartad tendens ger tillsammans större effekt än enstaka filmer. Sambandet mellan filmvanor och asocialitet är visserligen långtifrån kartlagt, men enighet råder om att de socialt och kulturellt svagast rustade konsumerar mest våldsfilmer och påverkas mest i sina attityder. På flera håll har man särskilt uppmärksammat och vänt sig emot det s.k. underhållningsvåldet i TV. Faran med det våldet är inte i första hand de omedelbara mentalhygieniska verkningarna utan de långsiktiga idealoch mo :ralbildande effekterna av det massutbud av seriehjältar som förekommer. Även om vår forskning är otillräcklig — jag vill gärna understryka det — går det inte att komma ifrån detta problem genom att låtsas att det angenäma vål det inte skulle ha några verkningar alls. Vi vet redan nu att idoloch hjältebeteenden imiteras, i första hand av ungdomar. Det är orealistiskt att handla som om detta inte skulle gälla även på våldsområdet. Man tror inte, man vet, säger sociologen Kerstin Elmhorn, att påverkan genom massmedia får. effekt och att TV är det effektivaste medlet av alla. Televisionen är särskilt viktig därför att den når ut till alla svenska hem. Den finns i vardagsrummen. Den når även de mycket unga och mest påverkbara tittarna, och det hjälper föga om det skulle vara riktigt, som somliga påstår, att det endast är de redan sköra som kan få några men eller om påverkan endast skulle förstärka och befästa attityder. Redan detta vore illa nog. Tanken att underhållningsvåldet skulle verka avreagerande och av detta skäl vara försvarbart motsägs av de flesta undersökningar, och det finns undersökningar som tyder på en långsiktig aggressionsoch normpåverkan. Man vet också att ett budskap, ett handlingssätt, en regel, en attityd inlärs effektivast om sammanhanget är behagligt och ofta upprepas. Därför torde det underhållande våldet i form av serier vara särskilt effektivt i att omedvetet, långsamt och smygande överföra värderingar som går stick i stäv mot de ideal som vi talar för: basideal av typen respekt för livet, humanitet, tolerans, rättssäkerhet. även andra beteenden, t.ex. impulser till stillöshet, alkoholbruk och liknande, överförs säkerligen effektivt, om sammanhanget är behagligt och ofta upprepas och påverkan därtill sker genom radio och TV, som når ut till de många hemmen. Utan tvivel medverkar också förhållandet att radio och TV är samhällsägda. Det ger för många en större auktoritet åt det som bjuds genom dessa media, men det ökar också ansvaret för dem som har att avgöra vilka program som skall förekomma. beteenden och handlingsmönster Regering och riksdag har visserligen genom avtal överlåtit detta ansvar på Sveriges Radio AB, som förbundit sig att i programverksamheten hävda de grundläggande demokratiska värdena och att programverksamheten skall bedrivas med beaktande av ljudradions och televisionens centrala ställning i samhället. Programmen skall bl.a. skänka god förströelse och underhållning med beaktande av olika smakriktningar, som det står i avtalet. Det kan med fog ifrågasättas om de påtalade programmen fyller de krav som här har fastslagits. även om ansvaret för programverksamheten överflyttats på Sveriges Radio AB, har dock regering och riksdag det slutgiltiga ansvaret; det kan vi inte komma ifrån. Detta har även kommit till uttryck i möjligheten för Kungl. Maj:t att uppsäga avtalet. Om det är riktigt — enligt min mening visar flera forskningsresultat liksom erfarenheten att det är riktigt — att TV-programmen påverkar människors inställning och handlingsmönster i betydande grad, måste det vara angeläget att med särskild uppmärksamhet följa programvalet i TV. Redan ett sådant förhållande som att antalet registrerade ungdomsbrottslingar ökat med 40 procent under de senaste tio åren kallar på uppmärksamhet. För att möjliggöra en bättre belysning av de enligt min mening viktiga frågeställningar det här gäller behöver vi ökad forskning. Det räcker inte med att hänvisa till utländska undersökningar. Ju viktigare vi anser frågeställningarna vara, desto angelägnare är det att studera förhållandena i vårt eget land. Jag vore därför synnerligen tacksam om statsrådet Palme snarast ville ta ett initiativ för att åstadkomma vidare forskning på detta område, och jag vore ännu mer tillfredsställd om statsrådet redan nu ville säga något om möjligheterna till att ta ett sådant initiativ. Jag betonar än en gång att jag finner det an geläget att så sker. Jag vill ställa en direkt fråga till statsrådet: Kan statsrådet tänka sig att ompröva sitt ställningstagande och redan nu ta initiativ till en sådan vidgad forskning som jag här talat om? I väntan på resultatet av denna forskning borde radio-TV enligt min mening gå fram med en viss försiktighet. Redan möjligheten och sannolikheten för skador motiverar vaksamhet utan att man inväntar full bevisning. Jag är intresserad av att få veta huruvida statsrådet delar min uppfattning att radio TV bör gå fram med försiktighet i avvaktan på de forskningsresultat som här efterlysts!
Herr talman! Mitt svar sönderfaller i tre delar.

En rad olika ansträngningar, inriktade just på massmedias inverkan, pågår alltså parallellt, och jag finner inget skäl att i avvaktan på resultatet av dem ta ytterligare initiativ, särskilt som ingen lagt fram ett konkret uppslag. Dessutom finns universiteten och de samhällsvetenskapliga forskningsråden, men över deras arbe beteenden och handlingsmönster te kan jag inte bestämma, utan det är deras sak att initiera. Mitt ställningstagande kan sålunda inte omprövas, eftersom det var starkt positivt till de stora aktiviteter som pågår. Beträffande våldsinslagens inverkan tycker jag att det är utomordentligt angeläget att vi får till stånd en debatt därom. Herr Westberg sällade sig till Kerstin Elmhorn, det socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholms län och Unga Örnar som just under de senaste månaderna varit med om att föra in debatten härom i centrum. Jag tycker det är utomordentligt värdefullt att den debatten förs; många av de synpunkter som Kerstin Elmhorn och kvinnodistriktet framför måste vi mycket allvarligt begrunda i samband med t.ex. den fortsatta filmpolitiken.

Jag är något tveksam huruvida man kan dra sådana slutsatser. Däremot står det alldeles klart att man när det gäller ett av folkrörelserna och av staten ägt företag måste ställa helt andra krav på underhållningsprogrammets kvalitet än när det gäller de gängse kommersiella företagen ute i världen. Vi kan ju vara glada och lyckliga över att vi slipper det mesta av den enorma mängd av skräpprogram, som dundrar fram i de amerikanska TV-bolagens kanaler just på underhållningsvåldets område. Om nu herr Westberg är missnöjd med vissa delar av Sveriges Radios programpolitik — jag tyckte mig höra att han speciellt nämnde programmet High Chaparral — vill jag erinra om att jag av kända skäl är förhindrad att uttala mig om enskilda inslag i Sveriges Radios program. Jag vill däremot på det varmaste hänvisa herr Westberg till radionämnden, som ju har att pröva frågor av detta slag och som för det fall att herr Westberg gör en anmälan beträffande programmet High Chaparral självfallet kommer att ta upp en sådan till allvarlig prövning. Men det är i så fall den riktiga instansen — det är inte jag som är den behöriga instansen i sådana fall.

Herr talman! Jag finner helt skilda synpunkter i statsrådets första och i hans andra inlägg. I sitt svar sade han först klart ifrån att vi har en alltför begränsad forskning i vårt land på detta område. Han menade att vi härvidlag vet för litet, och han hade synnerligen små resultat att redovisa. I sitt andra inlägg försökte herr statsrådet göra gällande att det motsatta förhållandet skulle föreligga. Han menade tydligen att det förekommer en betydande forskning på detta område. På detta sätt ville han komma undan problemställningen. Jag vill påminna om att det finns ett stort intresse för forskning på detta område. Det är inte utan orsak som Riksbankens jubileumsfond i torsdags beslöt anslå medel för utarbetande av ett program för masskommunikationsforskning. På detta håll var man alltså beredd att verka för en vidgning av denna forskning. Jag tycker att det skulle vara motiverat, att utbildningsministern härvidlag verkligen gick i spetsen och tog de samlande initiativen för att få till stånd en vidgad, sammanhållen forskning, som kunde nå fram till snabba och välgrundade resultat. Jag tror att det vore utomordentligt värdefullt om så kunde ske. beteenden och handlingsmönster re att jag inte hade några konkreta uppslag. Jag hoppas att det av mig nämnda programmet kommer att inrymma några sådana. Herr statsrådet vet lika väl som jag att det gäller att angripa ett mycket vitt område. Det är inte tillräckligt att ta upp några enskilda detaljer, utan det gäller en mycket omfattande forskning. Herr statsrådet tror vidare inte att det förhållandet, att Sveriges Radio-TV är samhällsägt, betyder att följderna av dess programpolitik når längre och blir kraftigare. Jag framhöll gentemot detta att den omständigheten att företaget är samhällsägt ändå i mångas ögon ger det en större auktoritet, och man menar också på andra håll i världen att så är fallet. Jag hänvisar t.ex. till vad Kerstin Elmhorn uttalar om förhållandena i England. Hon har nämligen ansett, att det där kan föreligga ett samband mellan programpolitikens verkningar och TV-bolagens ägendeförhållanden. Herr statsrådet säger också att han inte kan uttala sig om enskilda program, och det är jag fullt medveten om. Därför har jag inte heller begärt att han skulle göra det. Vad jag ville var att han skulle svara på frågan om han delar min mening att radio och TV bör gå fram med en viss försiktighet, innan vi fått ta del av de forskningsresultat som vi önskar få fram och som så småningom kommer att lämna oss en bättre grund att bygga på. På den punkten trodde jag att statsrådet ändå skulle kunna säga något. Att vi skall ha stora krav på programmen tycker jag också. Därvidlag delar jag hans mening. Men för närvarande finns det, som sagt, en hel del övrigt att önska.
Herr talman! Den motsättning som herr Westberg tyckt sig finna mellan mitt interpellationssvar och min replik kan jag efter förnyad genomläsning av interpellationssvaret inte finna spår av. Herr Westberg måste ha hört fel. När det gäller forskningen på detta område tror jag att det kan vara värt att litet grand klara upp begreppen. Hur bedrivs forskning av ett departement som det jag arbetar i? Den bedrivs inte direkt av departementet utan via de kommittéer som departementet har tillsatt och via de verk eller institutioner som är underställda departementet. Forskning sker också — men då på ett helt självständigt sätt — via de fonder eller liknande som departementet ger pengar till. Jag har glädjen att kunna konstatera att det för en rad av de kommittéer, till vilka departementet under senare år tagit initiativet, har varit naturligt att initiera en forskningsverksamhet om inverkan av massmedia — censurutredningen, reklamutredningen, filminstitutet och dess filmforskningsgrupp samt det symposium som anordnats av dessa gemensamt. Dessutom har glädjande nog också samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Riksbanksfonden givit sig in på detta område. Detta är uttryck för den expansion av och anknytning till det aktuella samhällsarbetet som nu präglar beteendevetenskaperna. Vad jag har sagt är att massmediaforskningen inte finns samlad hos en institution i Sverige, och det tror jag är klokt. Den är spridd till universitet, fonder, institut, utredningar o. s. v. Och ur dessa olika initiativ får vi fram en samlad bild. Jag tror att det samlade resultatet skulle bli sämre, om vi försökte koncentrera hela forskningen till en institution, ty sådana är forskningens villkor inte minst inom områden som dessa. Därför vidhåller jag att vi visserligen inte vet så mycket nu men att vi har vidtagit en rad åtgärder under senare tid för att få veta mera. beteenden och handlingsmönster vill jag slutligen säga att jag givetvis anser att program av underhållningskaraktär skall ge en god förströelse. Att det skall vara kvalitet på den förströelsen står i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Huruvida de aktuella programmen motsvarar det kvalitetskrav som vi är angelägna om tillkommer det inte mig att bedöma. Det tillkommer däremot i hög grad radionämnden att bedöma den saken. Sådana företeelser som »underhållningsvåldet» tror jag kommer att vara viktiga faktorer vid kvalitetsbedömningen av TV-programmen i framtiden, och de kommer säkerligen i olika sammanhang under radionämndens prövning. Jag kan inte underlåta att också uttrycka min tillfredsställelse över att herr Westbergs hela argumentation, som jag har sympati för, samtidigt utgör ett mycket kraftigt slag mot varje tanke på kommersiell TV i vårt land.

Herr talman! Den sista meningen i statsrådet Palmes inlägg skall vi inte diskutera i dag. Den frågan tillhör inte dagens ämnesområde, och jag har sålunda ingen anledning att ta upp den. Nu talar statsrådet om att forskningen på detta område är uppdelad på många händer — kommittéer, verk och institutioner, fonder etc. Ja, det är alldeles riktigt; denna forskning är verkligen utspridd på många händer. Det finns inget samlat grepp över den. Det finns inget enhetligt program för den. Man kan inte få den effektivitet och den sammanhållning i forskningsarbetet, som jag tror att man skulle ha nytta av. Vad jag efterlyser är alltså initiativ i två riktningar, nämligen dels för att komma fram till ett mer samlat grepp, dels för att få en väsentligt utvidgad forskning på detta område. Till sist upprepar jag att det inte var fråga om några enskilda program. Jag har i det här fallet inte fört in radio nämnden i sammanhanget. Det var inte heller fråga om program som ges nu eller som har getts tidigare. Frågan var: Delar statsrådet min mening att radio och TV, i avvaktan på resultatet av den vidgade forskning som jag här har talat för, bör gå fram med viss försiktighet i fortsättningen?
Herr talman! Herr Westbergs senaste resonemang är litet farligt för honom. Jag hoppas att det inte är ett representativt uttryck för folkpartiets syn på forskningspolitikens bedrivande här i landet, ty det skulle i så fall verkligen tvinga mig att hålla en stor plaidoyer för forskningens frihet och säga att det är nog bra med koncentration av insatserna men alltför samlade grepp kan samtidigt bli mycket starkt kvävande Srepp. När det gäller en svår forskning är det en mycket stor styrka att arbetet med den ligger på olika händer, ty det ger spelrum åt initiativ och idérikedom — och det tänker jag verkligen slå vakt om. Jag drömmer inte om att placera alla, som sysslar med frågan om vilken inverkan våld m.m. i massmedia kan ha, i en byggnad med instruktionen att här får ni nu hålla ett samlat grepp över ert arbete. Kontakter skall finnas mellan dem som arbetar på detta område, men samtidigt skall det finnas frihet i forskningen. Visst finns det skäl till försiktighet när det gäller våld i alla tänkbara sammanhang. Och i själva avtalet mellan Sveriges Radio och staten, med det kvalitetskrav som detta innehåller, ligger ju också att sådana här frågor måste handhas med stor försiktighet. Jag har sagt att ett av de stora argumenten för att inte ha ett kommersiellt företag är just det ohämmade flöde av våld som förekommer i kommersiella företag. Däremot saknar jag varje möjlighet att gå in på en bedömning av enskilda program och programpolitiken över huvud taget i Sveriges Radio. Till slut vill jag erinra om att det var herr Westberg som förde in frågan om systemet för TV genom att säga för det första att smockor, utdelade inom ett samhällsägt företags ram, vore särskilt farliga — detta tror jag dock är tveksamt — och för det andra att man bör ställa särskilt stora krav på ett av staten och folkrörelserna ägt företag. På den punkten kan jag inte annat än hundraprocentigt dela herr Westbergs mening.

Det är den otvetydiga konsekvensen av hans resonemang. Hur det sedan i praktiken ter sig är som i så många andra fall en annan historia.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för hans klara uttalande att han delar min uppfattning att radio och TV bör gå fram med försiktighet på detta område, inte minst med hänsyn till — jag vet inte om statsrådet sade det, men jag hoppas han menade det — att forskningen på detta område är så ofullständig. Vi har alltså anledning att i avvaktan på resultat av en vidgad forskning gå fram med försiktighet. Jag anser detta uttalande värdefullt. Sedan menar statsrådet att jag framför farliga meningar när jag anser att ett samlat grepp behövs här. Han säger att ett samlat grepp kan bli ett kvävande grepp. Det är möjligt att det kan bli så. Jag hade aldrig tänkt mig att statsrådet Palme var beredd att ta kvävande grepp. Men skulle det bli fallet, då är det klart att jag hellre ser att man inte tar något grepp alls, ty jag är lika mån som statsrådet att slå vakt om vår fria forskning. Det måste dock vara en väl dig skillnad mellan att slå vakt om den fria forskningen och att se till att forskningen får ett program som täcker området, så att vi verkligen kan nå ett allsidigt resultat. Jag kan aldrig tänka mig att det på något sätt skulle kväva forskningen eller hindra dess frihet. Självfallet kan man dela ut uppgifterna åt olika håll och på olika kommittéer eller forskningsgrupper, men man bör ändå se till att man får ett program som täcker fältet. Det anser jag vara angeläget. Statsrådet delar min mening att man har anledning att ställa särskilt stora krav på ett monopolföretag. Det tycker jag att man har rätt att göra. Företag som har monopol på ett visst område får finna sig i att man ställer speciellt stora krav på dem, och vi måste ha rätt att ställa stora krav på radio och TV.

Herr talman! Herr Werner har frågat om socialministern vill medverka till att en undersökning genomförs för att klarlägga på vilket sätt sådana barn, som enligt familjedaghemsutredningens undersökningar är utan särskild tillsyn under föräldrarnas förvärvsarbete, tillbringar sin tid och om socialministern därefter vill vidta de åtgärder som behövs. Enligt fastställd ärendesfördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. särskild tillsyn. Till dessa barns föräldrar ställdes frågor om på vilket sätt föräldrarna ordnat med måltider åt barnen och om barnen hade någon vuxen att vända sig till om något skulle inträffa. Det visade sig då att dessa barn i regel inte var helt utan någon form av tillsyn. Barnen stod vanligen under uppsikt av någon vuxen under den tid då inte någon av föräldrarna var hemma, och denna tidrymd var i regel mindre än tre timmar om dagen. Jag tror inte att en ny centralt bedriven utredning i fråga om tillsynen av dessa barn skulle fylla någon praktisk uppgift. Däremot bör barnavårdsnämnderna var och en på sin ort ha särskild anledning att vidta åtgärder för att ordna tillsynen bättre för dessa barn. Vad som behövs för dessa och andra barn till förvärvsarbetande föräldrar är en fortsatt snabb utbyggnad av den av samhället organiserade barntillsynen. Familjedaghemsutredningen har genom sina riksomfattande undersökningar kartlagt det behov av barntillsyn som föreligger. För att i ökad omfattning tillgodose detta behov genom insatser från samhällets sida har i årets statsverksproposition föreslagits en betydande höjning av anslagen till barnstugor och införandet av statsbidrag till kommunala familjedaghem. Båda dessa förslag från regeringen har numera bifallits av riksdagen.